Fru talman! Bara ett par korta kommentarer till finansministerns historieskrivning. Det här Hedlundska förslaget om utländska lån lämnar uppenbarligen inte än i dag finansministern någon ro. Får jag påminna om att de lånen var tänkta för en utbyggnad av industrin, för industriinvesteringar. Finansministern har väl fortfarande den mening som han har givit uttryck åt i sina statsverkspropositioner gång efter annan, att industriinvesteringarna har sackat efter, och mot den bakgrunden tycker jag inte det finns skäl att se något negativt i den propån. Och sedan finansministerns vanliga metod att hålla på och prissätta oppositionens utredningsförslag! Vore det inte lika bra att finansministern för jämförelsens skull också prissatte Kramforsmanifestet för att se vilka belopp det blev fråga om där? Jag vill också säga några ord om detta med skatteutredningen. Det är rätt intressant. När vi diskuterade frågan förra gången var det statsministern som kommenterade den och han var då uppenbart orolig för att den "skatteutredning som vi på oppositionssidan hade kommit överens om skulle leda till högerpolitik. I dag står finansministern här och är ängslig för att en sådan skatteutredning skall få alltför stort inslag av de synpunkter som kommunisterna har fört till torgs i denna fråga. Men återigen kvarstår att finansministern ändå måste ha för avsikt att låta sitt eget parti vara representerat i utredningen och på den vägen ge uttryck åt socialdemokratiska partiets uppfattning också. Men alldeles oberoende av detta är ändå det viktiga att riksdagen får en möjlighet att vara med i utredningsarbetet just när det gäller skatterna.

Är det så att finansministern själv vill ha det avgörande inflytandet på skattefrågorna? Är det därför som finansministern inte är beredd att medverka till en skatteutredning? Så några ord om AMS-framställningen. Finansministern kan ju inte hinna med allt. Men han har flera gånger åberopat den saken, och därför ber jag att direkt till finansministern få anmäla att jag inte längre är ledamot av arbetsmarknadsstyrelsen. Jag beklagar det i och för sig, men tiden räcker inte till. Skall man ha en sådan uppgift, så skall man kunna ägna den mycken tid. Jag ser det så. Men vad jag försökte säga med AMS-framställningen var att den i och för sig är ett bevis på att de åtgärder som regeringen föreslagit kommer att visa sig vara otillräckliga. Det hänger också samman med vad vi framhållit i vår reservation, att ju mindre man vidtar av åtgärder ägnade att dämma upp utvecklingen med permitteringar och liknande, desto större anspråk får man på den arbetsmarknadspolitiska sidan. Och det är i det sammanhanget som finansministern skall se vårt krav på slopande av löneskatten. Då säger finansministern, att har man gjort upp parterna emellan, så kan vi inte sedan komma och lyfta av någonting. Men hur kunde då finansministern lägga på, när parterna hade gjort upp? Är det någon principiell skillnad på att finansministern i en viss konjunktur tycker att han behöver öka trycket, och att han i en annan konjunktur finner det nödvändigt att lätta på trycket? Vad har det med avtalsuppgörelsen att göra? Är det inte på det sättet vi skall försöka påverka konjunkturen? Det var ju nära nog så att finansministern glömde att han hade höjt denna avgift. Vad sedan näringspolitiken angår upprepar jag att det är förunderligt att man på regeringssidan inte vill vara med om att där fastställa ett mål. Vi har en näringspolitik, säger finansministern, och vi försöker efter bästa förmåga att efterleva den. Ja, men då vet vi också hurudan den är; då har man också fått betyget på den näringspolitiken. Det har ni väl också insett inom socialdemokratin, eftersom ni har tillsatt en arbetsgrupp gemensamt med LO — och det är inget fel i det! Men vad som vore bra vore att vi här i riksdagen också hade en fastställd målsättning för näringspolitiken. Nu kan jag inte, på de sekunder som återstår av min tid i talarstolen, utveckla dessa frågor närmare, utan jag hänvisar i stället till vår motion, där vi reser krav på att statsmakterna skall lägga fast en näringspolitisk målsättning. Slutligen ett par ord också om arbetsmiljön. Principen är att i företag som är i gång — icke i nystartande — går staten in och stimulerar för att få en bättre ordning vad avser omgivningsmiljön. Det är viktigt, och det har jag förklarat. Men vad är det som framstår som ett avgörande hinder för att man i företag som är i gång går in och försöker göra någonting för de anställda? Motivet att omgivningsmiljön har betydelse för alla — vilket alltså inte skulle gälla för arbetsplatsmiljön — är ju nästan detsamma som att säga att det inte är så noga hur jobbarna på verkstadsgolvet har det. Men en sak är säker nämligen att finansministern kan lita på att jag också i direktkonfrontation med företagarna säger åt dem: Ni måste göra mer för arbetsmiljön, om ni skall kunna säkra rekryteringen.
Fru talman! Det viktiga i det här skedet av debatten är ju styrkan och hållbarheten i de argument vi har att framföra i kampen mot arbetslösheten. Finansministern försökte låtsas att jag skulle ha stått här och läst egna verser. Jag återgav vad en aktiv arbetsförmedlare kände inför den dagliga situationen att behöva avvisa människor som kommer till förmedlingen och vill ha arbete. Det stod att läsa i tidskriften Statstjänstemannen. Jag tror att finansministern skulle ha skäl att läsa det. Finansministern tog upp ett långt resonemang om kvinnorna med utgångspunkt från mitt anförande, men han gick inte in på hur starkt kvinnorna har reagerat mot att bli kallade reserv i stället för resurs på arbetsmarknaden. Ingen med respekt för kvinnornas lika rätt på arbetsmarknaden vågar i dag kalla dem för arbetskraftsreserv, men regeringen har ändå genom det socialdemokratiska partiets propaganda upprepade gånger ursäktat sig för de höga arbetslöshetssiffrorna med att det är så många kvinnor som nu för första gången sökt arbete. Har kvinnorna eller har de inte samma rätt till arbete som andra när arbetslöshetsläget blir alltför besvärande? Så några ord om kommunernas läge! Finansministern säger att staten inte skulle ha någon skuld i att kommunalskatten stiger. Ånej, herr Sträng, så lätt kommer man inte ur den diskussionen. Kommunerna fick inte låna i rimlig utsträckning när finansministern lade hela bördan på riksbanken och kreditinstitutionerna i ett läge där finanspolitiken borde ha burit en större del. Vidare dirigeras kommunernas utgifter i stor utsträckning av uppgifter som staten pålägger dem. Finanskommunalrådet i Göteborg har gjort en beräkning att två tredjedelar av de kommunala utgifterna är direkt beroende av sådana uppgifter som staten lägger på kommunerna. Jag kan ta ett konkret exempel. När Läroplan 69 genomfördes sades det att den skulle bli kostnadsmässigt neutral. Vad har resultatet blivit? Från 1969 71 höjdes kostnaderna för fria läroböcker på högstadiet i Karlskrona från 95 kronor per elev och årskurs till 206 kronor, och i Kalmar från 172 kronor till 430. Det är siffror som hämtats från riksdagens upplysningstjänst och gäller årskurs 7. Det tredje beviset för att kommunalskatten är beroende av vad som beslutas här i huset och av vad finansministern föreslår är att kommunerna får betala moms och arbetsgivaravgift. Om våra förslag gick igenom skulle det i hög grad lätta kommunernas situation. En sänkning av momsen avvisar finansministern. Den skulle inte vara möjlig mitt under en avtalsperiod, och den skulle skapa inflation. Men, herr Sträng, OECD har konstaterat att en efterfrågepåspädning är mer möjlig utan inflationsrisk i Sverige än i något annat land. Till detta vill jag lägga ett annat argument. Socialdemokraterna säger att man skulle köpa mer under den tid momsen är sänkt. Javisst, man skulle kanske t.o.m. köpa ovanligt mycket mer, men det minskar vad man sedan behöver köpa när momsen har återgått till den nuvarande nivån. Inflationspåspädningen vid en konjunkturuppgång blir med andra ord mindre. Finansministern betvivlade att det skulle vara möjligt att få handeln att iaktta en sänkning av momsen. Det är detsamma som att säga att landets detaljhandlare inte skulle vara hederliga. Kombinationen av hederlighet och den prisövervakning som kommer att finnas kvar efter den 1 januari — för finansministern tänker väl inte ta bort prisövervakningen, det är bara prisstoppet som försvinner den 1 januari — och allmänhetens, pressens, radions och televisionens uppmärksamhet skulle nog leda till att en sänkning av momsen verkligen iakttogs och blev till glädje för konsumenterna. Jag kan inte gå in på den långa historieskrivning som finansministern har gett av regeringens förträffliga politik under 1969, 1970 och 1971. Men kvintessensen av det hela är: Det går inte att låta bli att strama åt för då kommer bytesbalansen att bli i fara. Men skulle man aldrig kunna röra på finanspolitiken, kan man ju aldrig bekämpa konjunkturerna. Nationalekonomer av olika färger är överens om att man måste kunna röra på skatterna, även sänka dem. Men herr Sträng försöker säga att det inte går. När han höjer skatterna går det bra att anföra finanspolitiska skäl men aldrig när det är aktuellt att sänka dem. Den politik han har fört har lett till arbetslöshet. Jag skulle vilja be herr Sträng att läsa vad Fria fackföreningsinternationalen sade om detta i somras i sitt uttalande: Restriktiv ekonomisk politik som leder till ökad arbetslöshet kan inte vara en lösning, när den snabba prisökningen huvudsakligen eller uteslutande är förorsakad av andra faktorer än för stor efterfrågan. Sedan hade herr Sträng en föreläsning om sitt eget bildspråk, och det mest uttrycksfulla var om herr Hedlund som blötte fötterna i Medelhavets vatten efter valet. Tänk, kanske det inte hade varit så dumt om de svenska väljarna hade sett till att det hade varit herr Sträng som hade fått gå där och blöta fötterna efter valet. Då kanske det hade varit litet bättre med sysselsättningen här i landet just nu.

Fru talman! Trots att finansministern gjorde gällande att hans anförande var i högsta grad improviserat var det i alla fall byggt på som han själv uppgav ett noggrant studium av protokoll och uttalanden rörande 1970 och 1971 års ekonomiska politik. Av de uttalandena drog finansministern den slutsatsen att oppositionen antingen hade varit helt överens med regeringen om konjunkturbedömningen — och vad bråkade oppositionen då för — eller också inte varit överens — och då fanns det ännu mindre skäl för oppositionen att bråka, eftersom den i så fall hade haft fel. Regeringen har som bekant alltid rätt. Det förelåg en viss överensstämmelse mellan oss herr finansminister, då det gällde konjunkturbedömningen, men det förelåg inte överensstämmelse rörande den förda politiken. Tvärtom kritiserades regeringens politik intensivt i varje fall av mitt parti. Vi sköt framför allt in oss på de utomordentligt hårda och ensidiga kreditrestriktionerna som blev en av de bidragande orsakerna till att ett stort antal företag slogs ut. Och vi kritiserade att man däremot inte satsade på finansoch penningpolitiska åtgärder i den utsträckning som man skulle ha gjort. Jag kan tyvärr inte läsa upp allt vad som sades på den tiden, men jag skall nöja mig, herr finansminister, med några korta rader ur det anförande som jag själv höll den 28 oktober 1970, eftersom det ger en bra bild av hur vi såg på politiken just då.

Med anledning därav vill jag påstå att finansministern inte vet vad som skulle ha hänt, om man inte hade vidtagit sådana åtgärder. Det kan därför vara intressant att höra konjunkturinstitutet, eftersom finansministern själv åberopar konjunkturinstitutets prognoser och bedömningar som riktiga och värdefulla.

Men finansministern har uppenbarligen en annan uppfattning. Sedan skulle jag vilja ställa ett par frågor till finansministern: Är inte finansministern beredd att erkänna inför kammaren och dem utanför kammarens väggar, som eventuellt lyssnar på debatten, att finansministern har gjort rejäla felbedömningar av de ekonomiska konjunkturerna under innevarande år? Det är lätt att göra felbedömningar. Det oroande är bara att om man gör dem, drabbar det inte vederbörande själv så hårt, i varje fall inte omedelbart. Men de drabbar väldigt många människor i form av arbetslöshet. I ett läge där konjunkturerna är osäkra, är det bättre att ta det säkra för det osäkra och att vidta åtgärder för att förebygga den utveckling som nu har kulminerat. Vi har inte varit efterkloka. Vi har gjort riktiga bedömningar i år. Vi har kanske gjort felaktiga bedömningar förut — det skall jag gärna erkänna. Men skulle inte finansministern för en gångs skull kunna erkänna att ni och era kolleger i regeringen har haft fel? Och trots att man mot hösten måste ha börjat inse att något var galet gjordes ingenting förrän den 14 oktober. Finansministern och kollegerna i regeringen måste ju ha hört de inlägg som gjordes från oppositionen i juli, i augusti och i september. Ni hörde dem, men ni lyssnade förmodligen inte till dem. Min slutsats är: Att regeringen inte ville göra någonting berodde tydligen på att den inte hade klart för sig att oppositionen avsåg att utnyttja möjligheterna enligt 55 § i riksdagsordningen för att ge riksdagen ett tillfälle att ta ställning till ett konkret, samlat förslag från oppositionen. Först sedan man fått klart för sig att ett sådant förslag skulle läggas på riksdagens bord, yxade regeringen på ett par dagar till den paketlösning som nu behandlas i riksdagen. När jag lyssnade till finansministern fick jag ett intryck av att finansministern aldrig kunde tänka sig att använda skattepolitiken såsom ett vapen för att utjämna konjunkturens växlingar. Om herr Sträng inte kan tänka sig att sänka skatten, därför att det blir besvärligt att på nytt höja den, är han uppenbarligen inte beredd att använda sådana vapen. Om man skall nyttja ordet ”civilkurage,” vilket finansministern gjorde, vem är det då som saknar civilkurage? Finansministern som inte vågar vidta en stimulansåtgärd i form av en skattesänkning, därför att det blir obehagligt att gå ut och höja skatten på nytt? Om finansministern verkligen är så negativt inställd till en aktiv konjunkturpolitik måste det innebära att Ni tar avstånd från OECD och all dess expertis och även från finansministerns egna konjunkturpolitiska bedömningar tidigare här i riksdagen och — jag hänvisar till det på nytt — de uttalanden som finansministern själv gjort i direktiven till budgetutredningen.

Fru talman! Jag skall be att få börja med att instämma med herr Sträng på en punkt, nämligen när han sade att det finns ingen anledning för de kapitalistiska företagen att hysa misstro mot den socialdemokratiska regeringen. Det tror inte jag heller. På en annan punkt vill jag komplettera finansministern något, nämligen då han diskuterade villkoren för att företag skall ha det bra i ett samhälle. Han satte upp tre villkor. Jag vill bara erinra honom om att vad de marxistiska klassikerna kallade utsugningsgraden också spelar en roll. Den är som bekant hög i detta land. Jag ställde i ett föregående anförande en fråga till finansministern, och jag fick ett indirekt svar i hans anförande. Det gällde AP-fonderna och = Nr 140 deras användning. Jag erinrar om att vi hade en liten diskussion om detta i remissdebatten, där herr Sträng var negativ till möjligheterna att utnyttja AP-fonderna på ett annat sätt. Jag hade tänkt anföra en del siffermaterial för att visa att det var möjligt att göra det, men nu fann jag Konjunkturstimuatt herr Sträng något har flyttat sina positioner sedan remissdebatten, lerande åtgärder, vilket är intressant. Jag har nu inget behov av att anföra detta m.m. siffermaterial. Herr Sträng erkände att det bör finnas utrymme för nya sätt att använda AP-fonderna — det var detta jag påstått i den tidigare debatten. Nu vill jag påpeka vad jag anfört tidigare här, nämligen att det bästa är att använda dem för statliga basindustrier i avfolkningsområdena. Den användning som LO har föreslagit, och som regeringen också kanske kommer att framlägga förslag om, tror jag i likhet med herr Sträng inte behöver oroa herr Bohman och likasinnade särskilt mycket. Fru talman! Den kris vi upplever är framför allt en kris för det ekonomiska system som de borgerliga partierna så hett försvarar. Den stora arbetslösheten är därför också en kris för den borgerliga ideologin. Det beprisade fria näringslivet har visat sig oförmöget att ge alla ett meningsfyllt arbete. Kapitalismen kan inte garantera varaktig full sysselsättning. Räknar man ihop alla de människor som är helt arbetslösa, som är vad man kallar undersysselsatta, dvs. bara har deltidsarbete, eller som är sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag — beredskapsarbeten, omskolning och allting annat — kommer man upp till en mycket stor summa. Det är en siffra på 250 000, kanske med alla dessa kategorier sammanlagt 350 000 människor. Så många är det alltså som dessa beprisade svenska kapitalistiska storföretag icke har kunnat ge sysselsättning. Den politik som regeringen och de borgerliga partierna har föreslagit leder till en tillfällig ökning av efterfrågan, släpper loss vissa byggnadsinvesteringar och ger dessutom gåvor och subventioner av olika slag till företagen. Vi anser viktiga delar i detta program dels vara principiellt felaktiga, dels meningslösa och verkningslösa såsom medel mot arbetslösheten. Man angriper inte alls de långsiktiga strukturella problem som spelar en stor roll för uppkomsten av den nuvarande arbetslösheten: den regionala obalansen, andra följder av koncentrationsprocessen, utrationaliseringen av arbetare, uppkomsten av en stadigvarande reservarmé av arbetslösa eller endast delvis sysselsatta. Dessa problem förbigås såväl i regeringsförslagen som i de borgerliga partiernas förslag. Vad jag tidigare i debatten kallat socialvård till de kapitalistiska företagen kan vi för vår del över huvud taget inte acceptera. Det är en linje som binder socialdemokratin vid de kapitalistiska företagen och deras utveckling. Med socialistisk politik har den ingenting att skaffa. Det har frågats här i debatten, hur vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp kommer att ställa sig i omröstningen om de förslag som har framställts. För att spänningen inte skall vara alltför olidlig skall jag svara på det. Vi kommer självfallet att i första hand rösta för våra egna motioner. Om de till äventyrs inte skulle kunna vinna majoritet här i kammaren — en utgång som man inte helt kan utesluta — kommer vi att i 111 de olika fallen välja det minst dåliga av övriga partiers förslag. Det finns 16 reservationer till finansutskottets betänkande. Vi kommer att stödja utskottet i fjorton fall och reservanterna i två fall. Vi har alltså något fördelat gracerna och får följaktligen vara beredda på angrepp från olika håll. Den här egendomliga skattebåten, som det skall sitta en utredning i, ber jag fru talman, att få återkomma till i nästa replikskifte.
Fru talman! Herr Fälldin försökte förklara den ogenerade likviditetspåspädning som hans parti var ute med 1970. Det var pengar som skulle gå till investeringar, och sådana vill man väl under alla förhållanden ha, sade herr Fälldin. Ja, så där enkelt fungerar det inte. Vi hade investeringar, t.o.m. investeringsökningar under 1970.

Det är ju kommunicerande kärl. Det avgörande var att vi hade en situation där vi var farligt nära riskgränsen i fråga om valutareserven och underskottet i vår bytesbalans. Med riskgräns menar jag här den gräns där man blir föremål för internationell uppmärksamhet och i sämsta fall internationell spekulation. Det är tyvärr inte så enkelt att man säger: Låt den svenska industrin låna pengar — det skulle ju bara ha blivit investeringar. Ja, de har tagit de pengar som man i annat fall investerade för och ökat på importen ytterligare. Så är sanningen om det hela. Riksdagen bör vara med och utreda skatterna, säger herr Fälldin. Det där försöker vi nog att uppfylla så långt det nu går. När det gällde det sista skattepaketet — jag har sagt det tidigare — är det få förslag som varit ute för en så omfattande diskussion, prövning och överläggning bland medborgarna som just det förslaget. Det var också habilt när det kom, det var ingen utmaning mot riksdagen, utan herr Fälldin röstade ju snällt med förslaget, accepterade det med det ansvar han har som riksdagsman. Det är alltså väsentliga överord när han försöker att tala om det som en utmaning. Jag är ledsen, fru talman, att jag faktiskt alldeles i onödan stod och korrigerade mig själv. Den höjda arbetsgivaravgiften infördes i oktober månad 1970 och trädde i kraft den 1 januari 1971. Det var den 22 juni 1971 som SAF skrev under avtalet. Man hade således den tvåprocentiga avgiften. Man skrev under avtalet medveten om detta. Då menar jag att det inte finns någon rimlig anledning att i efterhand komma och begära att finansministern skall lyfta av en del av de åtaganden som vederbörande tagit på sig.

Däremot har de enskilda individerna för varje år fått höja sina skatteinbetalningar. Den nettovinstbeskattning, som vinst beskattningen är, är t.o.m. enligt min mening litet för oskyldig när det gäller att få företagen att ta sin del av skattebördan. Den enda möjligheten att ta ut en skatt där är att gå på en bruttobeskattning, och . arbetsgivaravgiften är en sådan bruttobeskattning. Detta är, herr Fälldin, den enkla förklaringen, och den trodde jag nog att herr Fälldin också hade räknat ut. Allra sist vill jag med en viss tillfredsställelse gärna notera att herr Fälldin är överens med mig om att det skall vara ordentligt på en arbetsplats. Det är bara den skillnaden att jag menar att det är vederbörande arbetsgivare som skall betala. Herr Fälldin menar att svenska folket i egenskap av skattebetalare skall svara för detta. Det är den väsentliga skillnaden. Men att det skall vara snyggt och bra på arbetsplatsen är vi överens om. Det är ju alltid något. Sedan var det över huvud taget en mycket försiktig beskrivning — om det var någon beskrivning alls — från herr Fälldins sida av vad centerpartiets konkreta näringspolitik innebar. Men herr Fälldin har ju ytterligare ett inlägg där han kan berätta för oss intresserade lyssnare om detta. Jag vill till herr Helén säga att det där med statens skuld för den höjda kommunalskatten har jag så många gånger fått avlyssna när jag har varit ute och talat i de kommunala församlingarna. Jag har för mig själv sagt att det ligger väl någonting av sanning i detta. Men jag har också sagt mig att det tvingar oss, och denna kammare, att vara utomordentligt försiktiga i fortsättningen med beslut som innebär beställningar hos kommunerna om ytterligare utgifter. Hitintills har sannerligen inte oppositionen visat någon tveksamhet på den punkten. Ni har varit med om alla förslag, röstat för alla förslag, bjudit över i de flesta förslagen, även i sådana förslag som spillt över i kommunala utgifter. Men om den här sanningen nu har gått upp för herr Helén så är det möjligt att vi kan hjälpa kommunerna litet i deras ekonomiska trångmål genom att vara försiktigare att utfärda beställningar i det här huset som slår på de kommunala utgifterna. Jag skall försöka följa den linjen. Herr Bohman säger att vi sköt in oss på kreditrestriktionerna, och därför var hela den ekonomiska politiken under 1970 felaktig. Ja, vi sköt in oss på det som det fanns praktiska möjligheter att skjuta in sig på — eller med, vilket uttryck man nu vill använda. Det förelåg inte någon chans att pressa upp skatterna ytterligare. Det låter bra när man säger att en stark finanspolitik skulle ha lättat på kreditpolitikens besvärligheter. Men den starka finanspolitiken är: högre skatter eller hårdare indragning på utgifterna. Jag har i mitt första anförande gjort kammaren uppmärksam på att i fråga om budgetbalansen, det statliga lånebehovet, finanspolitikens styrka, eller hur man vill uttrycka det, förelåg ingen skillnad mellan regeringspartiet och oppositionspartierna så sent som i maj månad i fjol. Och då var det bara kreditrestriktionerna kvar att använda. Jag är så minnesgod att jag är medveten om att herr Bohmans företrädare gjorde sin valrörelse mitt under denna brännande högkon junktur med krav på omedelbara skattesänkningar, dvs. en ännu lösare och sämre finanspolitik än den som herr Bohman i egenskap av ledare för sitt parti i dag ogillar. Det måste ju finnas någon rim och reson i det hela. Herr Bohman var också med under fjolåret, Yngve Holmberg var sannerligen inte ensam. De moderatas skattepolitiska linje var: Vi skall ha skattesänkning, och vi skall ha den omedelbart! I dag står herr Bohman och säger: Ni drev den kreditpolitiska åtstramningen för hårt. Med det menar han sekundärt: Ni var för släpphänta i fråga om skattepolitiken och finanspolitiken. Det är bara att konstatera att det självfallet inte går ihop. När sedan herr Bohman säger att här gick hela detta år, 1971, utan att någonting hände, så lever herr Bohman också i en lycklig ovetskap om vad som verkligen hände. Utvecklingen krävde vissa ingripanden, och det begrep regeringen redan vid årsskiftet. Åtgärderna kom slag i slag. Redan i statsverkspropositionen i januari månad föreslogs extra skatteavdrag för industrins maskininvesteringar. I april månad tillkännagav regeringen ett statsbidrag till kommunala industribeställningar, som resulterade i en beställningsvolym på 100 miljoner kronor till stöd för den svenska verkstadsindustrin. Under juni månad släpptes extrakvoter till bostadsbyggandet därför att vi såg framför oss svårigheten att hålla byggnadsindustrins folk med arbete under den kommande vintern, det släpptes extra kvoter till sjukhusbyggande, till skolbyggande och till annat offentligt byggande. Tillstånd gavs till att utnyttja investeringsfonderna även i Sydoch Mellansverige, och den 25-procentiga investeringsavgiften på de s.k. oprioriterade byggena lyftes av en månad i förväg. Allt detta hände före juli månad. Sedan tillkom en hel del andra ting i juli månad, och därefter har stimulansen gradvis förstärkts när vi har bedömt vad den aktuella arbetsmarknadsoch sysselsättningssituationen har krävt. Herr Bohman menar att nu bör Sträng erkänna alla sina felbedömningar. Den är inte av kvinna född — som gamle Olovson i Västerås brukade säga — som går helt felfri fram genom livet under ett så pass långt liv som det som har förunnats mig att leva. Självfallet har väl också jag gjort mina felbedömningar, men det bör vara andra som avkräver mig den bekännelsen än de som, därest man skulle följt rekommendationerna, har anvisat felbedömningar som i väsentlig utsträckning är långt mera graverande än de felbedömningar som jag — och regeringen bakom mig — har gjort oss skyldiga till. Arbetslösheten är ett internationellt fenomen i den här dämpade konjunkturen. De dras med den i Amerika och i England, i Danmark och i Finland. I de flesta av de här nationerna har det suttit statsledningar, som herr Bohman känner mycket mera varmt för än vad han känner för oss. Men de har en arbetslöshet, som i de flesta fall överstiger vår och som i det historiska förloppet också har överstigit vår. Problemet är helt enkelt att i en värld, där vi är orienterade till en ganska fri och öppen ekonomi, får man leva med de här svängningarna konjunkturmässigt och stundtals ett visst inslag av besvärligheter på sysselsättningssidan. Det avgörande är emellertid att man tar itu med dem som blir arbetslösa och under den övergångstiden hjälper dem till rätta i den mån man orkar med det och i vart fall ser till att de inte lider någon nöd. När man talar om arbetslösheten får man inte glömma bort att i dag — Nr 140 98 procent av de fackligt organiserade har arbete — jag tar rikssiffran — j å Å Tisdagen den och 97 procent om jag tar med ungdomarna och de gifta kvinnorna, eftersom vi har 2 respektive 3 procent arbetslösa. Vår uppgift är att ta 7 december 1971 hand om dessa 2 eller 3 procent arbetslösa och se till att vi hjälper dem =Konjunkturstimutill rätta. Detta är avgörande för att de selektiva metoderna är de enda lerande åtgärder, riktiga. De andra 97 respektive 98 procenten har sitt arbete och sin = Mm.m. köpkraft, och deras köpkraft ökar, vilket t.o.m. herr Bohman glädjande nog har observerat. Det finns ingen anledning att diskutera ingripanden eller vidtaga åtgärder som späder på köpkraft och efterfrågan där om man ser problemet som det verkligen är.

Även jag läste väl min Marx när jag var ung, även om jag inte på senare tid studerat de budorden med samma energi som jag föreställer mig att herr Hermansson gör. Men att läsa Marx och se bort från vad som händer i utvecklingen, det är att göra sig skyldig till vådliga felbedömningar. Den här utsugningsgraden passade det väl att tala om förr när den svenska arbetarklassen var försvarslös.

Utsugna av vilka och av vad, måste man ju fråga. Vi har att fördela produktionens resultat. Vi har en facklig organisation med tillräcklig styrka för att ta vara på sina medlemmars intressen. Jag tror att man kan begrava den här gamla utsugningsteorin när det gäller vårt samhälle, och det tror jag även herr Hermansson i Stockholm skulle tjäna på om han gjorde. Sedan är det inte riktigt att säga att vi har inte 70 000 arbetslösa, vi har 200 000 arbetslösa. Vi tar ju hand om de arbetslösa. Jag har sagt det förr. Vi har 30 000 av dem i beredskapsarbete, och jag vet att de är avlönade med marknadslöner. Jag vet att beredskapsarbetarnas löner i vissa områden av landet ligger högre än vad vissa industrier betalar sina anställda i dag. Vi har 30 000—40 000 under omskolning — en nödvändig åtgärd i vårt samhälle som ständigt är föremål för förändringar. Det är inte tal om att räkna dem som arbetslösa. Vi har åtskilliga tiotusental i s.k. särskilda beredskapsarbeten. Det är olyckliga människor som inte kan utbjuda sin arbetskraft på arbetsmarknaden. Inte ens i den hetaste överkonjunktur kan de utbjuda sin arbetskraft på arbetsmarknaden. Det är olyckliga människor som har besvärligheter, i vissa avseenden. Men vi är en nation som anser att även dem skall vi ta hand om, och då tar samhället hand om dem och 115 arrangerar särskilda beredskapsarbeten för dem så att de har arbete, inkomst och en möjlighet att komma tillbaka till den naturliga arbetsmarknaden igen. Arbetsmarknadsstyrelsen bedriver en verksamhet som i detta avseende är minst lika mycket av social karaktär som av arbetsmarknadskaraktär. Att då knippa ihop alla dem som är föremål för arbetsmarknadsstyrelsens aktiviteter och kalla dem för arbetslösa är ju att göra svart till vitt eller tvärtom. Man kan inte föra diskussionen sålunda. För att vara riktigt artig mot herr Hermansson skall jag kanske bemöta honom i ett av hans tidigare inlägg. Jag ger honom följaktligen chansen att komma tillbaka på det. Det är när herr Hermansson med sitt parti för fram att här bör man rätteligen sänka livsmedelspriserna med 15 procent. Det innebär ett kraftigt bortfall av pengar ur statskassan. Då kan herr Hermansson formellt säga sig: De pengarna skall vi hjälpa finansministern att skaffa fram. Vi skall skaffa fram dem genom en höjd bolagsbeskattning, genom en höjd arvsoch förmögenhetsbeskattning. Jag har ju under mina många år som finansminister haft anledning att fundera över vad det fanns för skattemöjligheter i dessa områden, och jag har ju nämnt nyss att bolagsbeskattningen praktiskt taget legat oförändrad under de sista tio åren. Denna vinstbeskattning finns det inga nämnvärda pengar att ta på. När det gäller förmögenhetsskatten och när det gäller arvsbeskattningen så diskuterade vi de frågorna för något år sedan. Även där är det helt obetydliga summor att hämta — om man skulle inbilla sig att man skulle skaffa pengar den vägen. Det är inte tillnärmelsevis fråga om de 3 miljarder som statskassan skulle förlora, om man tog bort momsen på livsmedel, men som statskassan skulle behöva för att klara sysselsättningspolitiken. Det har visat sig i de nationer där man har börjat laborera med undantag att man då till slut bryter sönder skattesystemet. Vilket är viktigast, herr Hermansson, maten eller bostaden? Det är moms också på bostaden. Man måste ha kläder i vårt klimat, i varje fall arbetskläder och skor, och det är lika viktigt som maten. Man kan på olika områden mobilisera skäl av samma vikt. Men momsen är en sådan skattekälla för den statsverksamhet med åtföljande utgifter som vi alla är eniga om att man helt enkelt inte kan röra den efter de linjer som herr Hermansson föreställer sig vara möjliga.

Fru talman! Om jag hade samma favör som finansministern, dvs. att kunna ta litet längre tid på mig än de tre minuter som jag nu har till förfogande, skulle jag naturligtvis läsa upp motionen 511, där vi talar om vad vi menar vara viktigt att ta hänsyn till när man lägger upp ett näringspolitiskt program, men jag får nöja mig med att hänvisa till att vi där har pekat på 18 konkreta punkter i detta sammanhang. Jag är helt säker på att finansministern får tillgång till denna motion, om han önskar studera den ytterligare. Påspädningen genom att man 1970 kunde ha lånat pengar utifrån tycks inte lämna finansministern någon ro. Men i den egna finansplanen angav ju finansministern en önskvärd uppgång med 15 procent av industriinvesteringarna, och det blev 5 å 6 procent. Får jag nu fråga: Hade inte finansministern då den uppfattningen att det hade varit bra med en ökning intill 15 procent, och hade inte industrin stått starkare i dag, om vi hade fått den av finansministern önskade investeringsuppgången? Är det inte troligt att det fungerar på det sättet? Så till skatteutredningen. Såsom finansministern senast resonerade medger han ju att det är rätt självklart att riksdagen redan på utredningsstadiet får vara med när det gäller att lägga fast hur skatterna skall tas ut. Jag tycker att det är bra att vi har nått enighet om detta. Beträffande löneskatten-arbetsgivaravgiften säger finansministern nu att det är en bruttobeskattning, och visst är det så. Man tar ut skatten innan man vet om företaget ger någon vinst. Jag kan i hastigheten tänka mig tre skäl till att man vill ta ut en sådan skatt. Det första är att man vill försöka hålla de anställdas kontantlöneökning nere. Det andra skälet kan vara att man vill påskynda strukturutvecklingen — denna åtgärd slår ju särskilt hårt mot de arbetskraftsintensiva företagen. Ett tredje skäl kan vara att man bedömer konjunkturen vara sådan att man behöver införa bromsar någonstans. Eftersom höjningen från 1 till 2 procent kom hösten 1970 i samband med konjunkturpaketet, har jag fått den uppfattningen att det var konjunkturpolitiska förhållanden som gjorde att finansministern gjorde denna höjning. Men om det var möjligt då utan att det innebar något ingrepp i avtalsförhandlingarna, varför är det inte möjligt att nu sänka arbetsgivaravgiften utan att det blir ett ingrepp i avtalsförhandlingarna? Arbetsmiljön — återigen några ord i korthet. Det är självklart att kostnaderna för att förbättra såväl omgivningsmiljön som arbetsplatsmiljön skall betalas av företagen. Den principen är vi ju ense om. Nystartade företag får ju inte stimulansbidrag för omgivningsmiljön. Vad vi föreslagit är att samma villkor skall gälla för i gång varande företag beträffande omgivningsmiljön som för arbetsplatsmiljön. Vi tycker att det är angeläget att jobbarna på verkstadsgolvet så snabbt som möjligt får tillgång till en bättre miljö. Det är ju bara en förlängning av den princip som vi hittills varit ense om.
Fru talman! Det var bra att herr Sträng i sitt senaste inlägg tog så resonabelt på frågan om statens ansvar för kommunernas ekonomi. Men, herr Sträng, det finns en chans att nu gå från ord till handling, och det är att redan i morgondagens votering rösta med socialutskottets majoritet som har föreslagit en höjning av statsbidragen för de kommunala bostadstilläggen till 75 procent. Det ger kommunerna 55 miljoner kronor på ett helår, och det vore en rejäl början. Sedan kom herr Sträng tillbaka till frågan hur man bedriver en finanspolitik, men det är mycket märkligt att finansministerns tankar hela tiden är inriktade på att höja skatten, aldrig på att sänka den. Vi tror inte att detta är rätta sättet att åstadkomma en rörlig finanspolitik, och det är nog inte många som gör det utanför huset heller. Då jag har någon minut till godo skulle jag gärna vilja svara på det ilskna uttalande som finansministern gjorde i sitt en och en halv timme långa anförande — att det skulle vara fräckt att citera vad Assar Lindbeck hade sagt om myglingsekonomin. Herr Sträng tog det nästan som ett angrepp på heder och ära. Det är det verkligen inte; det är fråga om en beskrivning av hur en regleringsekonomi fungerar. De tusentals småföretagarna har aldrig chans att var och en komma upp och sitta och resonera med herr Sträng eller med andra beslutsfattare i kanslihuset om sina ärenden på samma sätt som företrädare för de stora företagen har. Med en regleringsekonomi, där man griper in i beslutsfattandet inom de enskilda företagen, hamnar man i en situation som Lindbeck har beskrivit med det här drastiska, men riktiga, uttryckssättet. Förutsättningen för att han skulle ha fel vore just att alla statsråd vore fullständigt ofelbara, att de aldrig kunde begå ett misstag — och herr Sträng har i sitt senaste inlägg erkänt att inte heller ni är ofelbara. — Ta alltså inte det här så fruktansvärt ilsket, utan se det som en beskrivning av den politik som ni har hamnat i. Allra sist: Vi har fört en lång diskussion med mängder av siffror. Jag vill sluta med det jag började: Vi har inte rätt att glömma de många enskilda människorna bakom dessa siffror. Det är dem det gäller, och det är därför vi har lagt ned mycket stor möda på att försöka övertyga även den envise finansministern om att han har handlat fel under åren 1970 och 1971.
Herr talman! Om jag verkligen sade att ”ingenting hände under året” när konjunkturförsämringen började bli alltmer påtaglig var det naturligtvis en förenkling, herr finansminister. Jag avsåg att säga att det som skedde var helt otillräckligt med hänsyn till den utveckling som vi alla var medvetna om, och så sent som i augusti månad bestred som bekant herr Sträng att det var fara på taket. Vidare har jag inte begärt att finansministern skulle erkänna alla sina felbedömningar; det vore väl ändå att vara litet för anspråksfull. Det tycktes mig som om herr Sträng var villig att erkänna vissa felbedömningar, men sedan åtrade han sig och sade: Det vill jag nog inte göra, för när de som kräver att jag skall göra det har gjort så många felbedömningar själva håller jag på mig. — Vilka felbedömningar har oppositionen gjort rörande konjunkturutvecklingen innevarande år? Jag tror inte att herr Sträng kan påvisa någon enda sådan felbedömning under det här året. Man kan då gå tillbaka till föregående år och påstå att oppositionen hade fel 1970. För att styrka detta påstående sade finansministern för en stund sedan att oppositionen spädde på med 2 000 miljoner kronor i ökade statsutgifter. Men det är inte sant. För det budgetåret det då var fråga om uppgick våra förslag till några hundra miljoner kronor. Den skattesänkning som vi krävde, som herr Sträng gjorde så stort väsen av, avsåg en justering av marginalskatterna — av skatteskalorna — som skulle medföra en inkomstminskning för staten för första halvåret 1971 — 1971, om herr Sträng hör på — av några hundra miljoner kronor. Det hade varit bättre, när man vet vad som har hänt, om vi hade krävt en större skattesänkning. För att citera mina ungar hade det varit ”jättebra” om vi hade fått igenom en sådan skattesänkning; då hade situationen i dag tett sig betydligt ljusare, då hade efterfrågan legat på en högre nivå än den vi nu har. När det gäller vår långsiktiga syn på den offentliga sektorn och på behovet av en stram ekonomi kan finansministern inte sväva i okunnighet om vilka krav vi konsekvent har rest. När jag kritiserade regeringens ensidiga politik förra året hävdade finansministern att den enda praktiska möjlighet regeringen hade var att angripa kreditmarknaden. Men detta ledde till att den investeringsutveckling som regeringen själv eftersträvade kom av sig. Vi fick inte de investeringar vi behövde just därför att de drabbades av de felaktiga åtgärder regeringen vidtog. Det fanns ”ingen chans” att höja skatterna, gjorde finansministern gällande när jag kritiserade finansministern för en kort stund sedan. Men skatterna höjdes ju i oktober — efter valet — och då höjdes de i ett läge då konjunkturen redan börjat svänga och då det fanns skäl att bedriva en expansionistisk politik. Jag tycker nog att finansministern skulle kosta på sig att erkänna en del felbedömningar.

Herr talman! Det gällde först den här båten som finansministern ansåg att jag och de borgerliga hade placerat oss i och rodde i var sin ända och åt var sitt håll. Nu menar jag att även socialdemokraterna skall vara med i den här båten, dvs. i en skatteutredning som riksdagen eventuellt begär. Vi får alltså ungefär samma läge som här i kammaren. Vi hade goda erfarenheter år 1946 av samarbetet med herr Wigforss i en skatteutredning. Jag vill gärna erkänna att för det mesta så ser det inte så hoppfullt ut nu — jag menar när det gäller att få socialdemokraterna på bättre tankar, men helt får man aldrig ge upp hoppet. Om vi bara är överens om att skärpa bolagsoch förmögenhetsbeskattningen så skall vi nog få majoritet både i en utredning och här i riksdagen för det kravet. Vad gäller frågan om den kapitalistiska utsugningen menade herr Sträng att den kunde man inte tala om numera, när vi hade starka organisationer i samhället. Jag tror det är en liten missuppfattning om vad som menas med utsugning. Så länge vi har vinster eller profiter för företagen och privat äganderätt till produktionsmedlen, så länge får vi dras med den kapitalistiska utsugningen. Den ökar också kraftigt. I den ökning av arbetsproduktiviteten med nästan tio procent om året per arbetare som vi har haft under 1960-talet ligger till väsentlig del en ökning av utsugningsgraden. Hur vi skall kompensera staten för ett skattebortfall om man tar bort mervärdeskatten på livsmedel är naturligtvis en mycket viktig fråga. Vi har inte varit så vårdslösa som de borgerliga och menat att man utan vidare kunde ta bort från staten tre miljarder kronor eller något sådant utan att skaffa ersättning till statskassan. Dessa medel bör användas för att bekämpa arbetslösheten. Herr Sträng talade förut om hur väl behandlade företagen var i skattehänseende. Det anser jag också, och det har föranlett oss att ha den uppfattningen att det går att skärpa bolagsbeskattningen. Jag hinner inte vidare gå in på dessa frågor, men de kommer att behandlas senare i ett inlägg av herr Werner i Tyresö. Det var också en missuppfattning när finansministern påstod att jag anfört siffran 250 000 arbetslösa. Det kan det mycket väl finnas i landet. Det beror på hur man räknar. Men vad jag anförde var siffran på samtliga som sysselsätts genom olika offentliga åtgärder och de arbetslösa. Och jag anförde den för att visa hur dåligt det privata kapitalistiska näringslivet fyllde sina funktioner, och på denna punkt trodde jag finansministern kunde hålla med mig.
Herr talman! Det är klart att vi alltid mår bra om vi har höga industriinvesteringar.

Men det var heller ingen som förutsåg den våldsamma importuppladdning som ägde rum. Detta är i fråga om pengarna kommunicerande kärl. Jag uppvaktades — och det har jag nämnt tidigare — var och varannan vecka av bankirer från Amerika, England, Frankrike och Schweiz vilka ville låna ut pengar till Sverige vid det tillfället. Jag sade nej, helt enkelt därför att vi inte tålde denna påspädning av likviditet i den konjunktur som vi då hade. Det hade inte blivit några maskiner. Det hade blivit mera import, och det hade följaktligen bara blivit ett ännu större underskott i vår utrikeshandel. Herr Helén säger att det var ett tillmötesgående när vi diskuterade den kommunala ekonomin, och varför då inte rösta med oppositionen om ett extra ökat bidrag till kommunerna med dessa 55 miljoner kronor under morgondagen? Allt vad vi ger ut till medborgarna får medborgarna också på ett eller annat sätt betala. Man kan bjuda över på Kungl. Majt:s förslag, men det betyder bara att i den mån detta inte kan finansieras genom ökade skatter, får det tas genom ökade statslån på bekostnad av de lånebehov som kommunerna sannerligen så väl behöver. Herr Helén kommer inte undan detta problem med en enkel ordlek. Vad han är ute efter är att försämra statsbudgeten, och i sista hand måste underskottet klaras med en ökad statlig upplåning. Där sitter kommunerna i samma situation som staten. Det är ont om pengar, och det finns stora lånebehov. Det är inte fråga om någon överflyttning, utan det är en expansion av den offentliga utgiftsstaten som herr Helén är ute efter. Herr Helén har ju inte avstyrkt förbättringarna av barnstugornas driftbidrag. Dem är herr Helén med på. Slutresultatet av mellanpartiernas linje i socialutskottet skulle bli en utgiftsökning för den offentliga sektorn på 55 miljoner kronor. Det kommer man aldrig ifrån. Jag är beredd att ta det som en ursäkt från herr Heléns sida när han diskuterar mygleriet i sin andra omgång. Till herr Bohman vill jag säga att allt vad felbedömningar heter får något av relativitet över sig. Om den fullständigt ofelbare kommer till mig och säger: ”Erkänn dina fel”, så visst gör jag det. Men om herr Bohman kommer till mig och säger: ”Erkänn dina fel i konjunkturuppskattningarna”, då kan jag med bästa vilja i världen inte göra det, eftersom herr Bohmans bedömningar har varit så mycket sämre än mina. Allting är ju relativt, och där är förklaringen. De där ”jättebra” skattesänkningarna som ni talade om i fjol — det var väl inte i mera seriösa sammanhang, det var i mera familjära sammanhang som det ”jättebra” fanns med om jag fattade herr Bohman rätt — skulle sättas in omgående och omedelbart. De diskuterades och skulle sättas in mitt under brinnande högkonjunktur. Det var inte någon i moderata samlingspartiet som på våren 1970 när valutareserverna sjönk ihop och utrikeshandeln gick baklänges, som sade att nu skall vi sänka skatten för att stimulera kommande lågkonjunkturer. Ytterligare en enda sak. När man bedömde ifall man skulle skärpa beskattningen under 1970, fick det göras mot bakgrunden av arbetsmarknadens lönesituation. Vi gick så långt vi kunde i början av året, herr Bohman, med vissa förhandsuttag av momsen, men vi rörde inte den väsentliga momshöjningen förrän vid årsskiftet. De nya avtal som vi måste komma fram till planerades och lades upp utifrån de förutsättningar som man hade på hösten 1970. Om vi vid det tillfället skulle ha dragits med låt mig säga en tioprocentig prisstegring i stället för de sex å sju procent som vi hade, är det möjligt att denna lönerörelse, som var tillräckligt besvärlig att föra i hamn, hade blivit omöjlig att klara. Detta är avvägningar som måhända inte herr Bohman tänker på, men som i varje fall den regering som skall ta ansvaret också får lov att fundera över.

Herr talman!

Här har sagts att antalet arbetslösa för närvarande uppgår till 70 000. Finansministern nämnde för en stund sedan siffran två procent, eller tre procent om man tar med ungdomen, enligt den formulering som han använde. Jag skulle vilja säga att situationen, speciellt för de unga, som kanske startar sin verksamhet i arbetslivet, är utomordentligt allvarlig. Det finns därför all anledning att ta med också den kategorin av arbetslösa, när man försöker analysera den nuvarande situationen. Men man måste också — och det gör att debatten ger ett litet beklämmande intryck — fråga sig: Hur uppfattar de återstående 97 procenten situationen? Hur många av de övriga här i samhället känner otrygghet i sitt arbete och inför framtiden med tanke på den konjunkturutveckling som vi nu bevittnar, och hur många har grundad anledning att känna otrygghet? Det vet vi ingenting om i dag. Det är en väsentlig fråga som bakgrund till den här diskussionen.

Det vore en överdrift att påstå att finansutskottets behandling av detta ärende har fört debatten om en aktiv konjunkturpolitik framåt. Orsaken härtill är onekligen — och det har vi ju fått belägg för under de senaste timmarna — en stark låsning för att inte säga en hämmad attityd från socialdemokratin till att diskutera konjunkturutvecklingen och dess bakgrund. Jag vill för min del beklaga att det nya finansutskottet, som borde haft förutsättningar att bli ett forum för konstruktiv debatt, i denna första stora fråga som varit föremål för utskottets behandling missat den chansen. Situationen i vårt land och internationellt, när det gäller den ekonomiska utvecklingen, är sådan att ingen med säkerhet kan säga sig sitta inne med lösningen till en positivare utveckling. Det borde alla vara överens om. Regeringen har visserligen sökt mobilisera några, jag skulle vilja kalla dem professionella optimister till att spå en nära förestående konjunkturuppgång. Som alltid går det naturligtvis att hitta vissa positiva indikationer på en lättnad, men samtidigt förstärks känslan av en tilltagande internationell osäkerhet beträffande konjunkturens fortsatta förlopp. Finansministern har ju också nyss här talat om att valutasituationen fortfarande är ytterst osäker och att man inte vet vad en nödvändig överenskommelse beträffande valutapariteterna kan komma att innebära, om den överenskommelsen i nuvarande läge över huvud taget går att få till stånd. Jag tror med andra ord inte heller att regeringen i den internationella utvecklingen har kunnat finna tecken som tyder på en mera markant omsvängning. Kombinationen kostnadsinflation och allmän stagnation med tilltagande arbetslöshet som en följd är inget okänt fenomen i efterkrigstidens ekonomi. En rad samverkande faktorer har dock gjort den konjunktursvacka vi nu befinner oss i särskilt svårbedömd och besvärlig. Om det någon gång hade funnits anledning att eftersträva en samlande lösning, så hade det följaktligen varit nu. Löntagare och företagare, alla väntar på konstruktiva lösningar på de aktuella problemen. Utskottsmajoritetens liksom regeringens argument mot oppositionens krav på en mera konsekvent och generellt verkande konjunkturstimulerande politik påminner inte så litet om den som konservativa ekonomer använde mot Wigforss, när han i 1930-talets början sökte introducera de engelska liberalernas tankar om en ny och aktivare konjunkturpolitik genom underbalansering av budgeten. Detta skulle, menade man, skapa inflation. Den risken finns naturligtvis, om inte de vapen man disponerar används med omdöme och tillräcklig omsorg.

Trots de försök till optimistiska spådomar som vi har tagit del av vet vi alltså i dag väldigt litet om det fortsatta konjunkturförloppet. Man kan notera att på byggnadssidan råder rätt stor aktivitet, men det är i viss mån en konstlad aktivitet, som i längden ändå blir beroende av den allmänna konjunkturutvecklingen. Inom t.ex. skogsindustrin är det klart att perspektiven nu är dystrare än på mycket länge och att någon mera påtaglig konjunkturuppgång där ännu kommer att dröja åtskillig tid. Man kan på detta sätt exemplifiera med sektor efter sektor i näringslivet, och sammantaget blir då resultatet att de selektiva åtgärder, som regeringen nu föreslagit, för att ge full effekt borde grundas på generellt stimulerande åtgärder. Det är visserligen inget tvivel om att det finns betydande skillnader mellan branscher och mellan regioner i konjunkturutvecklingen, men avmattningens totala och psykologiska verkningar möter man på en bred bas. Om man snabbt och effektivt skall stimulera konjunkturutveckling och sysselsättning, då måste man också välja medel därefter, dvs. generellt stimulerande åtgärder på bred bas. Men självfallet måste man vara beredd att tillämpa en verkligt aktiv konjunkturpolitik med allt vad det innebär, alltså även att slå till bromsarna i tid. Det finns uppenbart en skillnad i attityd till den aktiva konjunkturpolitiken mellan regeringen och oppositionen. Jag tycker att den debatt vi nyss har lyssnat till ger fullgott belägg för detta påstående. Även regeringen bekänner sig till en aktiv konjunkturpolitik — det råder inget tvivel om det — men den får tydligen inte inkräkta på behovet av att styra sektor för sektor. I varje fall från centerpartiets sida anser vi att priset för regeringens höga prioritering av centraldirigeringen av samhällsekonomin är alldeles för högt, eftersom det nu tar sig uttryck i framför allt hög arbetslöshet. Den anmärkningsvärda långsamhet med vilken regeringen agerat får väl ses som en följd av samma filosofi. Utvecklingen inom näringslivet har dock tydligt markerat behovet av snabba åtgärder. Alltför länge har man t.ex. låtit kreditrestriktionerna dröja kvar. Det får väl närmast betraktas som ett kuriosum när utskottsmajoriteten i sin skrivning talar om att kreditrestriktionerna upphört. Bankernas likviditetskvoter har med andra ord nu upphöjts till ett permanent inslag i kreditpolitiken och betraktas inte längre som temporära restriktioner. När man så går att konstruera åtgärder för att stimulera konjunkturen väljer man vägar som man tror ger de bästa garantierna för en så hård styrning som möjligt. I själva verket är de s.k. selektiva medel man använder till sin effekt allt annat än selektiva om man ser dem ur regionalpolitisk synpunkt. Den omständigheten att vi från centerns sida kan acceptera åtgärderna i kombination med de av oss föreslagna generellt stimulerande åtgärderna får verkligen inte tas som intäkt för att vi anser åtgärderna tillräckliga ur regionalpolitisk synpunkt. Regional balans är självfallet alltjämt en central målsättning, men den nuvarande konjunkturnedgången är så allvarlig att övergripande generella åtgärder dessutom måste till. Låt mig återvända till exemplet om skogsindustrin. Av allt att döma kommer konjunkturnedgången inom skogsindustrin att bli ganska långvarig. Erfarenheten visar att skogsindustrins avsättningssvårigheter med förskjuten verkan får sin effekt också inom skogsbruket, där man under det närmaste året får vänta ökade avsättningssvårigheter, vilket hårt drabbar skogslänen som redan har en allvarlig sysselsättningssituation. Dess bättre har utskottsmajoriteten gått med på kravet att vidga lagerstödet till att också gälla skoglig råvara, och jag föreställer mig att också inrikesutskottets initiativ till ett särskilt utbildningsstöd för industrier med sysselsättningssvårigheter kan bli av värde i skogsindustrin liksom i andra industrier. Skogslänen står emellertid trots detta av allt att döma inför stora svårigheter som kräver kompletterande åtgärder. Det hade varit angeläget att från regeringen i detta sammanhang få en redovisning av vilka särskilda åtgärder man tänker vidta för dessa regioner, där svårigheterna redan i dag är så uppenbara och av så speciell karaktär. Väntar man nu enbart på den tidigare i debatten nämnda framställningen från AMS om särskilda insatser, eller tänker man ta egna initiativ? Det vore i så fall motiverat. Det finns i övrigt en tendens från utskottsmajoritetens sida att i sina ställningstaganden nonchalera småföretagen. Motivet förefaller mig mycket dunkelt. Varför har man för en del av de föreslagna åtgärderna angett gränsen för företagsstorleken till minst 20 anställda? Mycket talar nämligen för att de mindre företagen inte har så hårt bundna långsiktiga investeringsplaner som större företag och därför snabbare kan reagera på särskilda stödåtgärder. Denna diskriminering av småföretagen märks också när man går att prioritera kreditmarknaden, där de mindre företagen har kommit i ett sämre läge än de större. På samma grunder är det svårt att förstå varför man från regeringens sida nästan helt bortsett från jordoch skogsbrukets kapitalbehov vid prioriteringen av resurserna inom kreditmarknadssektorn. Även investeringar inom jordoch skogsbruk är rimligen sysselsättningsfrämjande och kräver sin ökade andel av t.ex. AP-fondernas utlåning. Det finns alltså anledning att med skärpa stryka under att den fortsatta konjunkturutvecklingen av allt att döma kommer att ställa stora och förnyade krav på en aktiv regionalpolitik. Risken är annars att vi kommer ur den här lågkonjunkturen med ännu större regional obalans än när den startade. Och det är en illusion, herr talman, att tro att de av regeringen föreslagna selektiva åtgärderna i detta avseende skulle utgöra någon lösning på problemen.

Herr talman! Om man jämför en del av reservationerna med vad regeringen föreslagit kan man inte undgå att notera den uttalade strävan från reservanternas sida att se till att också de mindre och medelstora företagen fullt ut skall kunna utnyttja det selektiva stödet. Självklart innebär de generella åtgärder som vi föreslagit — momssänkning och slopad arbetsgivaravgift — en väsentlig stimulans för de mindre företagen liksom för alla andra företagsgrupper; det är ju helhetssynen som utgör adelsmärket för de generella metoderna. Och hade de av oss föreslagna åtgärderna beslutats redan vid höstriksdagens start, som oppositionen ville, är det troligt att satsningen med de selektiva förslagen kunnat minskas. Men genom regeringens oförsvarliga senfärdighet befinner vi oss nu i den krissituation där vi är. Ansvaret vilar tungt på majoriteten för att så många i dag tvingas gå arbetslösa. Varför har vi reservanter då velat satsa lika hårt på de mindre och medelstora företagen som på de större? Eller — kan man fråga sig — hur kan det komma sig att s-majoriteten i finansutskottet inte gått med på att förbättra regeringsförslaget för de mindre och medelstora företagen på det sätt vi föreslagit? Frågan är berättigad mot bakgrund av de uttalanden som industriminister Rune Johansson gjorde under sin PR-resa i torsdags till den kanske mest omtalade småindustriregionen i Sverige — till Västbo i Jönköpings län. Där, öga mot öga med de direkt berörda, försäkrade han att småindustrins roll är betydande och viktig och fortsatte med att säga att man från regeringens sida vill slå vakt om småindustrin och stödja den. Ja, ett första steg för att förverkliga de löftena borde vara att se till att socialdemokraterna i den kommande voteringen stöder de reservationer som jag strax skall uppehålla mig litet ytterligare vid. För vår del har den här satsningen framstått som både rättvis och riktig i vår gemensamma strävan att stimulera hela vårt näringsliv till ny optimistisk satsning. Konjunktursituationen för den här gruppen av företag skiljer sig väl inte nämnvärt från de störres, men ur andra synpunkter kan man hävda att problem finns av rätt svårartad karaktär. Det rör sig kvantitativt om en betydelsefull del av vårt näringsliv. Gränserna är svåra att bestämma, men enligt den officiella statistiken har vi ca 16 500 industriarbetsställen här i Sverige. Av dem har inte mindre än omkring 90 procent under 100 anställda. Under de senaste åren har flera undersökningar gjorts om läget i de mindre och medelstora företagen, och de presenterade resultaten har inte varit enbart lugnande.

Av en undersökning av ett relativt stort antal familjeföretag framgår att det endast i en tredjedel av de aktuella företagen finns barn som har lust att fortsätta att driva verksamheten. Vad är det då som har orsakat förändringen? Ja, här går det inte att peka ut någon enstaka faktor som ger förklaringen, utan svaret på frågan ligger naturligtvis i hela samhällets tilltagande komplexitet och snabbt fortgående strukturförändring. Det blir allt svårare att vara arbetsledare, nyskapare, produktutvecklare, marknadsförare, försäljare och redovisare i en och samma person. Främmande tjänster är i dag nödvändiga även för de små företagen, men att köpa tjänster är dyrt och tär hårt på redan pressade vinstmarginaler. Därför ligger frestelsen nära att slarva med exempelvis marknadsundersökningar och långtidsplanering. Om företagaren faller för stundens frestelse blir ofta de litet mer långsiktiga följderna allvarliga. Det visar sig i själva verket att i inemot hälften av de företag som fram till september i år varslat om personalinskränkningar har det inte gjorts några marknadsundersökningar över huvud taget, detta enligt en undersökning som utförts av Marknadsförbundet. Allt tyder således på att ökad observans behövs på de mindre och medelstora företagen, så att de riktiga stimulansoch stödåtgärderna sätts in i tid och fullföljs i ett mer långsiktigt program. Görs det — ja, då är i varje fall jag övertygad om att den inneboende styrka och det starka engagemang som ändå finns i dessa företag leder till att en mycket betydelsefull del av vårt näringsliv skall kunna fortsätta att utvecklas i positiv riktning. Men bl.a. på grund av de utomordentligt hårda kreditrestriktioner som tillämpats till bara för något år sedan har speciellt de mindre företagen kommit i kläm. Deras relativa andel av lånemarknaden har varit tillbakaträngd i förhållande till insatserna i produktionen. Ett sätt att förbättra deras kapitaloch kreditförsörjning är, som vi också har påpekat vid tidigare tillfällen i riksdagen, att vidga möjligheterna att låna från AP-fonderna. Nuvarande bestämmelser omöjliggör ett meningsfullt utnyttjande av fonderna för de mindre företagen, främst genom de återlåneregler som gäller och som säger att återlånerätten endast baseras på ett års inbetalda avgifter och att den är begränsad till 50 procent av erlagda avgifter samt att amorteringstiden är så kort som tio år. Återflödet av avgifterna från enskilda arbetsgivare med mindre än 20 anställda och av egenavgifterna från självständiga yrkesutövare var så bagatellartat som 11 miljoner kronor 1969 eller bara 0,2 procent av den totala utlåningen. Vi begär i reservationen 11 att regeringen skall lägga fram förslag om vidgad lånerätt via kreditinstituten ur AP-fonden. Vårriksdagen beslutade om ett särskilt investeringsavdrag på 10 procent för maskiner och andra inventarier som inköps under 1971. Regeringen föreslår nu en höjning av avdraget till 20 procent och dessutom att det skall gälla också under 1972. Mot detta har vi ingen invändning. Vi hävdar att det är klok politik att stimulera till investeringar under lågkonjunktur för att näringslivet skall ha en utbyggd kapacitet när konjunkturen åter vänder uppåt. Men det resonemanget är minst lika viktigt om investeringar i byggnader. Arbetslösheten har ju för övrigt varit speciellt besvärande bland byggnadsoch anläggningsarbetare, så det finns dubbel anledning att medge investeringsavdrag också för byggnadsarbeten. Denna rätt tillfaller enligt vårt förslag i reservationen 4 naturligtvis alla företag men blir inte minst betydelsefull för de mindre och medelstora som vanligen saknar investeringsfondsmedel för utbyggnad. Vad jag tidigare anförde om krympande vinstmarginaler för många företag innebär att avdragsrätten i många fall framstår som en chimär. Den går inte att utnyttja på en förlustperiod som många får uppleva just under den tid då avdragsrätten gäller. Det hjälper alltså inte om företagaren tror sig ha en framtidsprodukt att satsa på. Investeringsstimulansen uteblir. Det här problemet har uppmärksammats av några mittenmotionärer, och vi reservanter har funnit deras synpunkter beaktansvärda och föreslår därför i reservationen 5 att avdragsrätten kompletteras med ett investeringsbidrag. Detta skulle kunna få stor betydelse för den grupp av företag som jag här har gjort mig till tolk för. Avsättningsmöjligheterna för företagen har varit och är dåliga. Bäst hade sannolikt detta avhjälpts med en ordentlig stimulans av konsumtionen, som gör konsumtionen billigare, exempelvis genom en momssänkning. När nu inte en sådan skett tidigare, har vi accepterat den stödform av lagerproduktion som regeringen föreslagit, men vi menar att detta stöd är lika viktigt för de mindre företagen. Vi motsätter oss i reservationen 15 den begränsning stödet fått i propositionen att gälla endast företag med mer än 20 anställda. Av administrativa skäl är man sannolikt tvingad att ha en nedre gräns som vi föreslår skall vara fem. Herr talman! Jag skall uppehålla mig något också vid reservationen 3. Vi har, sade jag tidigare, varit överens om att investeringar av olika slag bör ske i nuvarande lågkonjunktur. Det gäller naturligtvis också investeringar för att förbättra miljövården. Vi sluter upp kring satsningen på bättre stimulans för luftoch vattenvårdande åtgärder inom industrin genom att statsbidraget temporärt höjs från 25 till 75 procent av kostnaden. Men vi tycker att det är minst lika viktigt att stimulera företagen att också förbättra den direkta arbetsmiljön — den vardagliga tillvaron för hundratusentals människor. Genom skilda undersökningar vet vi att påfrestningarna är kolossalt stora i de flesta arbetsmiljöer.

5 procent anger att förändringarna skett till det sämre, Över 50 procent av arbetsplatserna har icke fått någon förändring av bullernivån. Inte fullt 20 procent uppger att bullernivån förändrats till det bättre. Men hela 25 procent uppger dock att bullernivån förändrats till det sämre. För nästan 75 procent av metallarbetarna har inga förändringar inträffat sedan 1960 beträffande arbetsställningarna. Den här sammanställningen visar hur litet som gjorts trots en snabb utveckling av de tekniska förutsättningarna för att förbättra arbetsmiljöerna. Främsta orsaken till att inte mer har hänt är naturligtvis kostnaderna. Många företag är medvetna om hur angelägna investeringar det här är fråga om. I många fall har inventeringar utförts i samråd med personalen om vilka åtgärder som är mest angelägna för förbättring av den inre miljön. Inventeringarna har sedan legat till grund för investeringsplaner. Några riksdagskamrater, bl.a. finansutskottets värderade ordförande och jag, hade för ett par veckor sedan tillfälle att på plats få ta del av Domnarvets miljövårdsplanering. Under de närmaste fem åren upptar järnverkets totala investeringsplanering cirka 220 miljoner kronor, varav 55 miljoner kronor, dvs. 25 procent, skall utgå för vattenoch luftvårdande åtgärder, alltså sådana insatser till vilka det nu utgår statsbidrag. Vid samtalet under lunchen menade fackföreningens ordförande att det var minst lika viktigt med investeringar som direkt var ämnade för att rätta till de värsta påfrestningarna vid arbetsplatserna — kravets berättigande var vi nog alla beredda att skriva under på efter rundvandringen på verket trots de ansträngningar som gjorts för att förbättra arbetsmiljön. Domnarvet har också gjort en inventering i samarbete med de lokala skyddskommittéerna för att klarlägga de främsta önskemålen om förbättringar. Totala kostnaden för att genomföra dem uppgår till minst 10 miljoner kronor. Den ansvarige driftledaren ansåg det vara en hederssak att på kortaste möjliga tid lösa miljöproblemen men sade att möjligheterna att finansiera programmet blir helt beroende av lönsamhetsutvecklingen och de statliga bidragen. Det förefaller, herr talman, nödvändigt att vi snarast tar itu mer seriöst med arbetsmiljön. Självklart är vi tvungna att i det arbetet väga in vad industrin själv kan orka med att bära bl.a. med tanke på konkurrensförmågan gentemot andra länders industrier, som kanske inte får samma miljökrav på sig. Vägarna för att åstadkomma de här förbättringarna behöver därför utredas, och det är vad som skall ske i 1970 års arbetsmiljöutredning som tyvärr inte är parlamentarisk. Folkpartiet har vid årets riksdag avgivit en partimotion, i vilken pekades på möjligheten att utvidga bidragsgivningen till industrins investeringar för luftoch vattenvårdande åtgärder att också omfatta investeringar för förbättringar av arbetsmiljön.